Herr talman! Låt mig börja med att ge en kommentar till Per Stenmarck om kravet på en utvärdering av trafikpolitiken, som ställs av moderaterna. De säger att de nämnda översynsprojekten skall vara en del av utvärderingen. Jag pekade i mitt anförande på en mängd beslut som riksdagen har fattat på senare år som led i en utvärdering och utveckling av 1979 års trafikpolitiska beslut. Dessa översynsutredningar har skett i slutna rum, säger Per Stenmarck. Enligt hans mening borde utredningarna ha varit parlamentariskt sammansatta. Vad han har sagt tycker jag inte är en korrekt beskrivning av verkligheten. Det har anordnats speciella seminarier, där riksdagsledamöter och näringslivsrepresentanter har deltagit. De olika frågorna har varit ute på en bred remiss, och resultaten kommer naturligtvis att redovisas inför riksdagen när frågorna är färdigberedda i regeringskansliet. I frågan om televerkets myndighetsutövning sade jag att det inte får ske en sammanblandning av affärsverksamhet och myndighetsutövning. Jag hävdar att det inte har varit fallet på televerket. Det finns en särskild nämnd till vilken man kan vända sig och framföra klagomål, om man kan påvisa att något övergrepp har skett. Såvitt jag vet har, trots att nämnden har funnits ett flertal år, inget företag vänt sig till den och klagat på otillbörlig myndighetsutövning. Trots det kan jag hålla med Per Stenmarck om att det rent principiellt inte är bra som det är. Vi är alltså överens på den punkten. Kommunikationsministern har också tagit initiativet att låta en utredare försöka finna en lösning. Det är bra att det i folkpartiet inte råder något tvivel om var man står i den här frågan. Men Hugo Bergdahl får förlåta mig om jag tvivlar på detta. När vi fattade beslutet om linjekoncessionen, där vi menade att länshuvudmännen som har det ekonomiska ansvaret också skall ha trafikeringsansvaret, då ställde folkpartiet upp på ett bevarande av det monopol som linjekoncessionen innebar. Visst kan vi, Viola Claesson, diskutera motorvägar och Scandinavian Link. Men jag tycker att vi skall föra den debatten när budgetpropositionen med förslag på vägpolitikens område har kommit. Motorvägsbyggandet i detta land skedde huvudsakligen på 1950 och 1960-talen. Numera byggs det ganska litet. Vi kräver en strategi, säger Viola Claesson. Men är det då inte strategi att sätta upp målet att vi skall gå från ingenting till att överföra transporter på 3 miljoner ton gods från landsväg till järnväg? Är det inte strategi att vi fr.o.m. nästa år inför transportstöd för tunga transporter på sjöfartens område?

Herr talman! Det Kurt Hugosson sade om televerket var glädjande att höra. Vi moderater skall följa upp den saken och utgår från att resultatet blir så positivt som Kurt Hugosson nämnde. Vad så gäller frågan om utvärderingen av 1979 års trafikpolitiska beslut vidhåller jag att ni är mycket generösa. Ni låter verk och myndigheter delta i översynsarbetet. Det framgår inte minst av det betänkande som vi behandlar i dag. Men någon politisk opposition släpper man inte in. Att vi släpps in på seminarier i efterhand är bra, men det är uppriktigt talat inte speciellt mycket att komma med. Man skall alltid bevisa att det man föreslår är bra, om man vill ha en förändring. Men låt oss vända på resonemanget: Upp till bevis själv, Kurt Hugosson! Vari ligger det förträffliga i affärsverksformen? Vilka fördelar uppnår man genom att bibehålla just den? Varför skall affärsverken behålla alla de dotterbolag som de äger i dag? När det gäller monopolen är det bara en sak det hänger på, här som på andra områden, och det är att ni är rädda för konkurrens. Men är det inte på det viset, Kurt Hugosson, att om den statliga verksamheten är bättre och billigare än sina konkurrenter, behöver man inte ha något monopol, för då klarar man sig i alla fall? Skulle inte Kurt Hugosson kunna tänka sig att hålla med om detta? Låt mig upprepa den fråga som jag ställde tidigare, mot bakgrund av att jag hade räknat upp fem eller sex områden där jag försökt visa att det finns fördelar med att gå över från affärsverk till aktiebolag: Kan inte Kurt Hugosson ha vänligheten att räkna upp lika många skäl för att bibehålla affärsverksformen?
Herr talman! Kurt Hugosson vädjar till mig att jag skall säga att socialdemokraterna trots allt har en strategi, och så nämner han exempel som jag redan har tyckt är en god politik men som inte är annat än delar av någonting som skulle kunna bli en bra strategi för trafiken och transporterna i Sverige. Samtidigt som man lovar att fram till 1990 skall antalet långtradare per dygn minskas ganska kraftigt genom kombisystemet, säger man alltså i väldigt snabb takt ja till motorvägsbyggen några gånger under en kort period. Om det är delar av samma strategi, finns det anledning att fråga sig vad det är för slags konstig strategi. Vi kräver mer klarspråk från socialdemokratiskt håll på den punkten. Även om Kurt Hugosson inte tycker att vi skall diskutera Scandinavian Link här utan kom in på trafiksäkerhetsområdet, skulle jag gärna vilja höra Kurt Hugossons egen uppfattning, när nu i varje fall kommunikationsminister Hulterström och tidigare också Kjell-Olof Feldt klart har sagt att de tycker om projekt av typen Scandinavian Link och har pläderat för dem både i Sverige och utomlands. Frågan om trafiksäkerheten är en del av bilsamhällets hela problematik. Det är alldeles klart att om bilismen ökar så ofantligt att den redan i dag har fått den omfattning som den beräknats ha år 2000, försämras trafiksäkerhe ten i Sverige, även om vi ser till att alla människor är skyddade med bilbälten — också barn, som vpk föreslår. Det är små viktiga beslut i och för sig, men i det stora hela kommer de att skymmas av den strategi som jag tror att högern driver och som vi riskerar att den får igenom.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
Gör en internationell jämförelse, så finner Per Stenmarck att såväl televerket som postverket tillhandahåller sina tjänster till absolut lägsta kostnad. Ett annat argument är att genom affärsverksprincipen har vi en helt annan möjlighet till insyn i dessa företags verksamhet än om vi drev dem i bolagsform. Per Stenmarck talar om monopol så att man kan få uppfattningen att hela det här landet är styrt av monopol. Posten har monopol på att befordra brev, och televerket har monopol på anslutning av abonnentväxlar och höghastighetsmodem, och det är de enda på författning grundade monopol som finns. Det tycker jag bör klart fastslås här. Sedan några ord till Viola Claesson, som efterlyser en strategi. Jag har då försökt att peka på vad som under de närmaste åren kommer att hända på detta område. Vilken strategi har vpk? Det finns ord och åter ord i vpk:s motion och reservation, men vpk kan icke prestera ett enda konkret förslag på hur man skall uppnå målet. Att föra en allmänt bilfientlig diskussion är inte svårt, Viola Claesson, men jag ställer inte upp på den typen av diskussion. Däremot tar jag gärna emot konkreta förslag från såväl de borgerliga partierna som vpk för att vi skall kunna nå målet: fler tunga transporter på järnväg och färre tunga transporter på landsväg.

Herr talman! Folkpartiet har i en motion tidigare i år, 1984/85:2197, föreslagit en utvärdering av de hittills gjorda insatserna för handikappanpassning av kollektivtrafiken. Sedan kommunikationsministern inför årets budget uttalat sig för att en avstämning skall göras, har transportrådet för några månader sedan redovisat hur långt arbetet med handikappanpassning av kollektiva färdmedel fortskridit. Det grundläggande arbetet med att utfärda föreskrifter för en sådan anpassning är i stort sett slutfört. Föreskrifterna får verkan på allt som levereras nytt. Successivt skall äldre färdmedel också handikappanpassas. Transportrådet kommer framöver att följa upp anpassningen, och vi förutsätter att detta sker med intensitet. Uppföljning kommer att göras i samarbete med tillsynsmyndigheten inom de olika trafikgrenarna. Själva föreskrifterna kommer också att fortlöpande ses över. Statens planverk har i uppdrag att behandla frågan om handikappanpassning av trafikterminaler, och nybyggen av sådana är sedan närmare ett decennium tillbaka helt handikappanpassade. Folkpartiet har accepterat utskottets mening att de här nämnda åtgärderna tillgodoser vad vi avser med motionen. Men vi vill ändå ta upp några ytterligare synpunkter på dessa frågor. Trafikmedlens tillgänglighet är inte bara en fråga för de direkt handikappade utan betyder också mycket för alla med större eller mindre rörelsehinder, t.ex. de flesta äldre människor. Många av dessa drar sig för att åka tåg och buss på grund av svårigheten att ta sig upp och ned på de ofta höga trappstegen. Kraven på färdtjänst ökar därigenom. Från trafikföretagens sida betonas i vissa fall svårigheterna att anpassa färdmedlen för rörelsehindrade mer än möjligheterna. Ofta verkar man vilja ta för stora grepp: kostnaderna blir för höga och ingenting blir utfört. Skulle inte SJ kunna börja med målet en vagn i varje tåg med direktinsteg, handikapptoalett och plats för fler rullstolar? Kunde inte åtminstone de större bussbolagen försöka göra några av bussarna lättare tillgängliga för rörelsehindrade och tala om på turlistan när dessa bussar går? Inte en enda av exempelvis flygbussarna till Arlanda är i dag handikappanpassad. Några lokala försök med anpassad busstrafik pågår. Dessa försök borde bli fler. Praktiskt taget allt som görs i trafiken för rörelsehindrade är också till nytta för transport av barn. Ramper, direktinsteg och större utrymmen underlättar lika mycket för en barnvagn som för en rullstol. Vi skulle samtidigt som vi skapar ett handikappvänligare samhälle också skapa ett barnvänligare, en viktig åtgärd i Sverige i dag. Herr talman! Med dessa synpunkter förklarar folkpartisterna i trafikutskottet sig nöjda med behandlingen av motionen. Jag vill yrka bifall till reservationerna 4 och 7 i trafikutskottets betänkande 1985/86:3.

Fru talman! Regeringens skrivelse och utskottets betänkande är mycket illavarslande inför ett kommande förslag från regeringen. Transportrådet skall se över färjetrafiken totalt i syfte att det skall bli en omläggning av trafiken från hösten 1986. Och att det då blir med inriktning på en hamn verkar dess värre också troligt, eftersom trafikens omfattning och taxenivån är de viktigaste kostnadspåverkande faktorerna enligt regeringsskrivelsen. Att det skulle gå att höja taxorna så att det skulle ge några större belopp är det säkert ingen som tror, även om man vore beredd att överge nuvarande principer för taxesättningen. En omläggning skall ske — och nu citerar jag trafikutskottets betänkande — så ”att målet att bibehålla en tillfredsställande transportförsörjning ligger fast”. Vad är då en ”tillfredsställande transportförsörjning”? Svaret beror säkert på vilka man frågar. Transportrådets och gotlänningarnas uppfattning skiljer sig åt, det kan vi i alla fall vara säkra på. Så länge som begreppet inte är definierat, är det självfallet meningslöst att lova att målet skall ligga fast. Samhället skall alltså minska bidraget till Gotlandsbolaget. Vpk har ingen anledning att motsätta sig att samhällets stöd till privata företag granskas, men här är det fråga om en verksamhet som helt enkelt måste kosta pengar. Trafik kostar på fastlandet — varför skulle inte trafiken till Gotland göra det? Samhället skall helt enkelt ta det fulla ansvaret för trafiken, och därför bör Gotlandsbolaget förstatligas. Regeringsskrivelsen och utskottsbetänkandet andas ingenting om de samhällsekonomiska konsekvenserna av en trafikomläggning. Det är ett lika vanligt som beklagligt sätt att betrakta kostnader på när man vill rationalisera och ifrågasätta samhällsstödd verksamhet. Bristen på totalsyn är säkert inte uttryck för okunnighet och oförmåga att se konsekvenserna, utan ett medvetet grepp för att låta diskussionen stanna vid delproblem. Färjetrafiken är gotlänningarnas väg, bro och järnväg. Men till skillnad från på fastlandet måste gotlänningarna betala ”avgift” så snart de skall åka utanför länets gränser. Och till skillnad från broar och vägar på fastlandet, som är tidtabellsfria, är gotlänningen helt tidtabellsbunden. Det kan vi naturligtvis aldrig komma bort ifrån. Det bara understryker det underläge som Gotlandsresenären har. Vägar, broar och vissa järnvägar i övriga delar av landet anser vi skall finansieras via statsbudgeten. Men på Gotlandstrafiken skall vi göra besparingar. Om vi räknar den på samma sätt som när det gäller vägar, broar och vissa järnvägar på fastlandet, och bara belastar Gotlandstrafiken med driftskostnader, skulle underskottet för 1984 ha stannat vid 15 miljoner i stället för drygt 70 miljoner, som redovisas i regeringsskrivelsen. För turismen och näringslivet på Gotland blir övergång till en färjelinje rent förödande. Den industri som finns på Gotland avsätter sina varor på fastlandet. Varje ökning av transportavstånd och kostnader medför konkurrensnackdelar. Dessutom får vi naturligtvis negativa effekter på det nödvändiga privata resandet, dvs. det som inte är turism i egentlig mening. Fru talman! Jag har inget yrkande med anledning av utskottets betänkande utan vill med inlägget fästa ledamöternas uppmärksamhet på vikten av en total analys när regeringsförslaget en gång kommer. Det vore en något bisarr situation om det skulle bli kommunisterna som får argumentera för näringslivets intressen i den debatten.

Fru talman! Gotlandstrafiken är och har alltid varit ett kärt diskussionsämne i den här riksdagen, oavsett i vilken tappning som ämnet presenteras. Den här gången är det i form av en skrivelse där regeringen har anmält till riksdagen att det stöd som vi har anslagit till Gotlandstrafiken mycket kraftigt kommer att överskridas och att man mot den bakgrunden har gett transportrådet i uppdrag att göra en total översyn av färjetrafiken till Gotland, utan att för den skull tumma på kravet på en tillfredsställande trafikförsörjning. Om man lyssnar på Jan Jennehag får man lätt den uppfattningen att det för kommunisternas del inte spelar någon roll vad Gotlandstrafiken kostar — det är bara att betala. Men tyvärr har vi inte sådan samhällsekonomi i dag att det bara är att ösa ut pengar, utan vi får granska olika samhällssektorer, i det här fallet även Gotlandstrafiken. Kostnadsutvecklingen när det gäller Gotlandstrafiken har under senare tid varit skrämmande. I november 1984 meddelande Gotlandsbolaget att anspråken på statsbidrag enligt bolagets bedömning uppgick till 66 milj.kr. mot tidigare beräknade 40 milj.kr. för verksamhetsåret 1984. Det blev 71 milj.kr. Beträffande budgetåret 1985/1986 hade bolaget i juni 1984, i samband med fastställande av turlistan för 1985, ett transportstödsbehov på 46 milj.kr. Men efter överläggningar med transportrådet hade bidragsbehovet reducerats och fastställts till 39 milj.kr. för det här budgetåret. Det var också den summa som riksdagen anvisade. Nu visar bolagets budget för kalenderåret 1985 att med bibehållande av nuvarande turlista kommer kostnaderna att röra sig om drygt 70 milj.kr. För 1986 finns ingen budget men det är uppenbart att de 39 milj.kr. som riksdagen anvisade för budgetåret 1985/86 inte på långa vägar räcker till för det statsbidrag som staten kommer att få lämna till Gotlandsbolaget vid i huvudsak oförändrad trafikomfattning. Den här kostnadsutvecklingen kan naturligtvis inte accepteras. Ett enigt trafikutskott — inkl. vpk:s Sven Henricsson, som normalt tjänstgör i trafikutskottet — har i flera omgångar betonat det angelägna i att minska kostnaderna för stödet till färjetrafiken till Gotland. Det är också mot den bakgrunden som utskottet ansluter sig till uppfattningen om det nödvändiga i att ompröva trafikens uppläggning och omfattning för att få ned kostnaderna för stödet. Nu är det inget annat att göra än att avvakta transportrådets utredning, och sedan blir det naturligtvis vi politiker här i riksdagen som slutligen får ta ställning till hur Gotlandstrafiken i framtiden skall ordnas, utan att för den skull tumma på kravet på en tillfredsställande trafikförsörjning för gotlänningarna. Jan Jennehag trodde att bara man förstatligar Gotlandstrafiken, löser man alla problem. Jag tror inte det, utan för min del är det viktigaste att vi som företräder samhället, vilket skall lämna bidragen, får en tillfredsställande insyn i verksamheten, oavsett vem som bedriver trafiken, och att vi får till stånd en rationell trafikuppläggning. Jennehag utgick ifrån att det förslag som kommer att presenteras för riksdagen kommer att innebära att gotlänningarna nu skall få använda endast en hamn på fastlandet. Men om Jennehag läser litet mer noggrant skall han finna att det är ett alternativ. Det är inte alls säkert att det blir så — förslaget kan mycket väl bli att gotlänningarna har anslutning till två hamnar även i fortsättningen. Det viktiga i det här fallet är att vi får en trafikuppläggning som minimerar samhällets kostnader utan att det för den skull drabbar gotlänningarna. Vi har alltid här i kammaren varit överens om att gotlänningarna skall ha en tillfredsställande trafik. I den utredning som transportrådet inom en mycket snar framtid skall presentera kommer man naturligtvis att redovisa de samhällsekonomiska konsekvenserna av en omprövning av trafikens uppläggning. Det är helt givet. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Även Olle Östrand använder sig av begreppet tillfredsställande transportförsörjning. Lika litet som någon annan kan Olle Östrand ge någon definition av detta, och då är det helt meningslöst att tala om det begreppet. Det får inte kosta hur mycket som helst. Färjetrafiken till Gotland skall bedömas på liknande sätt och skall ske på samma villkor som trafiken i övriga Sverige. Räknar vi på det viset blir siffrorna helt andra — det sade jag också i mitt tidigare anförande. Förstatligande löser inte heller alla problem — jag tror inte det. Men frågan gäller vem som har den direkta kontrollen och det direkta inflytandet över företagets skötsel. En verksamhet som den som Gotlandsbolaget bedriver är enligt mitt synsätt av den karaktären att den skall stå under samhällets direkta kontroll. Det är naturligtvis inte säkert att utredningen kommer fram till envägsalternativet. Men i texten antyds det att det kanske är den enda möjligheten, om vi verkligen skall kunna sänka kostnaderna till den nivå som förutsätts i regeringsskrivelsen. Det måste vara så att en regeringsskrivelse någorlunda speglar huvudlinjerna i det förslag som avses komma — i annat fall torde regeringsskrivelsen ha varit helt meningslös.

Fru talman! Vi talar om en tillfredsställande trafikförsörjning, men den trafik som sker mellan Gotland och fastlandet har alltid överenskommits i fullt samförstånd med gotlänningarna. Det uppdrag som transportrådet nu har fått av regeringen innebär att man i samråd med gotlänningarna skall försöka komma fram till en tillfredsställande trafikförsörjning för gotlänningarna och ändå minimera kostnaderna. Vi har också varit överens om vägkostnadsprincipen när det gäller Gotlandstrafiken. Den innebär att kostnaderna i princip skall vara desamma för dem som trafikerar Gotland och för dem som trafikerar övriga delar av landet. Det är viktigt att understryka att det avtal som nu finns mellan staten och Gotlandsbolaget går ut den 31 december 1987. Ett nytt avtal skall föregås av förhandlingar. Om vi inte kan få ett tillfredsställande avtal med Gotlandsbolaget är jag inte främmande för att avtal träffas med någon annan som kan sköta Gotlandstrafiken efter den 1 januari 1988.
Fru talman! Även om Olle Östrand inte tror att det kan bli verklighet är trots allt innebörden av regeringsskrivelsen att det kan bli fråga om att anlöpa endast en hamn. Det anser inte jag är en tillfredsställande transportförsörjning, men det gör kanske Olle Östrand.
Fru talman! Jag får poängtera ytterligare en gång att den trafikförsörjning som vi skall välja för gotlänningarna skall vi komma överens om i denna kammare. Vi har alltid varit överens om att gotlänningarna skall erbjudas en tillfredsställande transportförsörjning, och det kommer vi att vara också i fortsättningen.

Fru talman! Det är något märkligt att vi har en så omfattande debatt med så många anmälda talare om ett helt enigt betänkande från trafikutskottet. Möjligen är det vpk:s särskilda yttrande som är anledningen till debatten. Vi kan naturligtvis alla ana oråd i fråga om de förslag som kommer till kammaren den dag då vi skall ta ställning i sakfrågan, men det återstår ju att se hur de förslagen ser ut. Läget är följande. Statens stöd till Gotlandstrafiken regleras genom ett avtal med Gotlandsbolaget. Det stödet påverkas av en rad faktorer som också binds av beslut här i kammaren. Till de faktorerna hör trafikens omfattning, taxenivån och självklart också kostnadsutvecklingen för trafiken och därmed stödets storlek. Det är inte stödet i sak eller Gotlandstrafikens utformning som vi skall behandla här och nu. Betänkande nr 4 rör regeringens skrivelse till riksdagen om kostnadsutvecklingen för Gotlandstrafiken. Kostnaderna för staten har ökat med 39 milj.kr. utöver det beräknade beloppet. Enligt riksdagsbeslut får inte nivån på stödet förändras utan riksdagens godkännande. Det är därför helt riktigt att denna anmälan görs till riksdagen. Utskottet föreslår i avvaktan på de översyner som skall göras att skrivelsen läggs till handlingarna. Det finns därför ingen anledning att nu gå in i en djupare sakdebatt. Jag tycker också att det var helt onödigt med ett särskilt yttrande till betänkandet. Som Olle Östrand sade är det olämpligt att nu ta upp en sakdebatt också av det skälet att det skulle störa de förhandlingar om avtal mellan staten och Gotlandsbolaget som så småningom skall föras. Jag vill gärna säga att det självfallet är viktigt att frågan om kostnadsutvecklingen tas på allvar och att kostnaderna hålls på en rimlig nivå. Det finns därför inget att erinra emot den översyn av färjetrafiken som pågår i transportrådet med syfte att undersöka möjligheterna att sänka kostnaderna. Däremot kan också jag hysa oro för vad som kan bli resultatet av en sådan översyn i form av förslag från regeringen till kammaren. Man är alltid orolig när transportrådet hanterar saker och ting, eftersom transportrådet genomgående har en tendens att hitta centrala lösningar. Rådets centraliseringsfilosofi är ofta påtaglig. Centerpartiet vill inte säga nej till ansträngningar som innebär att man på detta område likaväl som på alla andra områden försöker anstränga sig för att hålla kostnaderna nere. Men samtidigt vill jag säga att det är viktigt att man ser med urskillning på underskottets storlek vad gäller Gotlandstrafiken. Underskottet måste ges en rättvisande beskrivning, och det får det om man ser på Gotlandstrafiken och gotlänningarnas situation i förhållande till utformningen av trafiken på fastlandet och fastlänningarnas situation. Varken vägverkets färjor eller broarna och vägarna på fastlandet är gratis, och i stödet till Gotlandstrafiken måste givetvis jämförbara kostnader på fastlandet vägas in. Då blir läget för Gotlandstrafiken annorlunda och underskottet mindre dramatiskt. Kostnadsskillnaden på 36 milj.kr. är att jämföra med vad det ungefär kostar att rusta upp en av våra längsta vägbroar på fastlandet eller att bygga ungefär en mil länsväg, vilket kostar staten ca 35 milj.kr. Utskottet uttalar enigt att översynen skall ske med utgångspunkten att målet att bibehålla en tillfredsställande transportförsörjning skall ligga fast. Det är viktigt. Det är också väsentligt vad som då läggs in i begreppet ”en tillfredsställande transportförsörjning”, vilket debatten här har handlat om. Självfallet kan vi ha olika uppfattningar om detta, men debatten om det får vi föra när transportrådets översyn är klar och regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag. Förslaget måste då omfatta antalet färjelinjer, turtäthet, taxor osv. Det rätta tillfället att väga in de regionalpolitiska aspekterna i synen på Gotlandstrafiken är när detta förslag utformas. Från centerns sida ser vi det som en självklarhet att man skall väga in dessa regionalpolitiska aspekter vid trafikutformningen. För oss är det därvid en förutsättning att gotlänningarna skall behandlas precis på samma sätt som alla andra svenskar. Fru talman! Jag kan inte förstå var någonstans i utskottets betänkande som Jan Jennehag kan läsa in att vi kommer att få våldsamma taxehöjningar inom Gotlandstrafiken. Såvitt jag kan förstå står det inte en rad om det i den del av utskottets betänkande där utskottet gör ett uttalande. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 4.
Fru talman! Jag har inte, Agne Hansson, sagt att det skulle bli våldsamma taxehöjningar. Jag sade bara att trafikens omfattning och taxorna enligt regeringsskrivelsen var de faktorer som var påverkbara.
Fru talman! Om Jan Jennehag finge rätt och vi förstatligade den här trafiken — något som jag noterade att Olle Östrand däremot inte var inne på — är det möjligt att vi skulle kunna få betydligt högre taxor. Men med den nuvarande lösningen och med den insyn som staten har tror jag inte att vi behöver vara särskilt oroliga på den punkten.

Fru talman! Att bo på en ö har odiskutabla fördelar. Men det innebär också avsevärda svårigheter när det gäller att ta sig och sina förnödenheter dit och därifrån, ett behov som är livsnödvändigt att uppfylla även om ön är landets största. Jag noterar med intresse den ovanligt livliga debatt som detta ärende har föranlett i kammaren. Vi gotlänningar har ju relativt goda förbindelser med fastlandet med flyg. Av utrymmesskäl, ekonomiska och praktiska skäl kan den möjligheten uteslutas när det gäller godstransporter, de flesta privatresor och alla resor där man avser att fortsätta resan med egen bil. Då återstår alltså färjetrafiken, vår landsväg. På Gotland bor och arbetar drygt 56 000 invånare, och vi tar årligen emot drygt 300 000 turister. För den godsmängd det blir fråga om för dessa människor uppstår ett behov av avsevärd trafik över vattnet. 1984 handlade det om 337 ton gods och 209 000 personbilar. Antalet passagerare på färjorna var 857 000. För närvarande kan vi under åtta av årets månader välja mellan två olika fastlandshamnar med en avgång per dygn vardera. Detta har vi vant oss vid, men när man börjar tala om rationaliseringar, besparingar och rent av neddragningar blir oron stor på Gotland, såväl inom näringslivet som bland befolkningen i gemen. I den regeringsskrivelse som ligger till grund för behandlingen här i dag sägs att om Gotlandstrafiken omstruktureras till en hamn på fastlandet under större delen av året, kan statsbidragen minskas från drygt 70 milj.kr., som det är nu, till mellan 20 och 40 milj.kr. per år. Som sagts här tidigare utreder transportrådet för närvarande detta i samarbete med bl.a. Gotlands kommun. Eftersom jag deltar i det arbetet kan jag konstatera att inget annat alternativ än ett enhamnsförslag medför besparingar i den storleksordningen. Transportrådet skall dock, vilket har konstaterats här tidigare, enligt uppdraget ”utgå ifrån att Gotland skall ha en tillfredsställande transportförsörjning”. Den målsättningen och målsättningen att kostnaden bör rymmas inom den kostnadsram jag angav — 20-40 milj.kr. — är, fru talman, oförenliga. I begreppet tillfredsställande transportförsörjning ingår nämligen enligt en enig gotländsk opinion dagliga förbindelser med minst två orter på fastlandet. Det är lätt att göra jämförelser med kommuner av motsvarande storlek i andra delar av landet. Vi kan ta Östersund, Järfälla eller Kalmar. Tänk er att mani dessa kommuner stängde alla vägar utom en och dessutom sade att den här enda vägen ut ur kommunen får ni utnyttja endast vissa bestämda tider på dygnet! Vi på Gotland har nämligen inte något alternativ. Vi kan inte ta bilen, vi kan inte ta tåget, vi kan inte ta långfärdsbussen. Vi måste ta färjan. Våra kommunikationer är inte särskilt bra i dag. En inskränkning till en hamn på fastlandet — därtill en hamn som nu inte trafikeras — kan vi som 56 000 fullvärdiga svenskar inte acceptera som tillfredsställande transportförsörjning. Jag noterar att ett enigt utskott konstaterar att det målet ligger fast. Färjetrafiken på Gotland upprätthålls, som kammarens ledamöter känner till, av ett privat företag med monopolställning, det s.k. Gotlandsbolaget. Det nu löpande avtalet mellan staten och bolaget slöts av den dåvarande borgerliga regeringen 1977. Det omförhandlades och förlängdes 1983, och den mest stötande delen i avtalet, nämligen den indexreglerade utdelningen till bolagets aktieägare, avskaffades. Konstruktionen av avtalet är sådan att man närmast kan kalla det ett entreprenadavtal på löpande räkning. Kostnaden har ökat i nominella termer, och det är förståeligt, ja, rent av Önskvärt att staten reagerar när det sker snabbt och, som skedde 1984, långt utöver vad som beräknats. Då måste man reagera. Från gotlänningarnas sida finns inget intresse av att Gotlandstrafiken kostar mer än nödvändigt. 2040 milj.kr. är naturligtvis en eftersträvansvärd summa, även om jag måste påpeka att kostnaden i reala termer faktiskt inte har ökat utan minskat. En alternativ kostnad för landsväg, tåg eller — svindlande tanke — en bro motsvarande sträcka skulle, som framförts här tidigare, inte vara billigare för statskassan. Man kan visst diskutera Gotlandstrafikens omfattning och inriktning. Rationaliseringar, annat tonnage och vissa linjeändringar sommartid hör till det som kan diskuteras. Avtalet mellan staten och Gotlandsbolaget löper ut vid årsskiftet 1987-1988, under förutsättning att det sägs upp. Erfarenheten talar för att staten då behöver stärka sitt inflytande över trafiken. Jag hoppas att den här frågan vid det laget skall vara så genomarbetad att vi står inför en långsiktig lösning av Gotlands mångåriga trafikproblem. Fru talman! Orsaken till att statens kostnad för färjetrafiken till och från Gotland för närvarande uppgår till ca 70 milj.kr. är, enligt mitt sätt att se, en av två faktorer. Antingen är det vad det kostar att upprätthålla en tillfredsställande transportförsörjning mellan det svenska fastlandet och Sveriges största ö, eller också är avtalet mellan staten och Gotlandsbolaget ofördelaktigt för staten, som då bör göra något annat åt det än att låta Gotlands invånare och näringsliv betala med försämrade kommunikationer. Även om inget definitivt beslut om Gotlands kommunikationer skall fattas här och nu, har jag sett det som värdefullt att få delge riksdagen dessa synpunkter inför föreliggande och kommande ärenden i frågan.

Fru talman! Som Olle Östrand sade, ansluter sig utskottet till föredragande statsrådets uppfattning om det nödvändiga i att ompröva trafikens uppläggning och omfattning för att kostnaderna för stödet skall kunna minskas.

Detta låter naturligtvis betryggande — t.o.m. litet för betryggande, skulle jag vilja säga. Frågan är om man inte underskattar svårigheterna mot bakgrund av det här uppsatta målet. Skall kostnaderna för stödet nämligen kunna minskas till nivån 20-40 milj.kr. per år, som regeringen anger, är det uppenbart att det innebär en risk för betydande försämringar av trafiken. Regeringen talar om en inriktning på endast en hamn på fastlandet under större delen av året. Alla vet också att det alternativ som har skisserats är trafik på Oxelösund. Olle Östrand påpekade att det kan bli fråga om flera hamnar. Men regeringens skrivelse uttrycker inte samma hoppfullhet. Det står på s. 4: ”Vid överläggningarna har framkommit att Gotlandsbolaget ansett sig ha begränsade möjligheter att vidta ytterligare effektiviseringsoch rationaliseringsåtgärder.” Återstår alltså att undersöka alternativet med en hamn. Det är självfallet klokt, fru talman, att i detta läge inte ta upp någon omfattande debatt om den framtida trafiken. Jag har ändå velat betona att om detta blir det förslag man stannar för, kan man enligt min mening inte tala om att man uppfyller målet att bibehålla en tillfredsställande transportförsörjning. Tvärtom skulle det innebära en så kraftig försämring av trafiken att denna lösning måste betraktas som otillfredsställande. Godstransporterna mellan Gotland och södra delen av landet skulle därigenom försämras på ett oacceptabelt sätt. Sannolikt skulle detta innebära att staten under andra titlar skulle få högre kostnader. Agne Hansson tyckte att det var konstigt att så många talare anmält sig på det här stadiet. Jag kan hålla med om det. Men jag har, fru talman, med detta inlägg bara velat säga att det är viktigt att transportrådet och regeringen gör en bred översyn när man nu tar sig an den i och för sig vällovliga uppgiften att försöka pressa kostnaderna för stödet till trafiken.

Fru talman! När regeringens skrivelse om färjetrafiken till Gotland delades till ledamöterna konstaterade jag att vi inte hade någon motionsrätt. Jag antog då också att det bara var ett meddelande till kammarens ledamöter som inte skulle behandlas i utskott eller föranleda något betänkande. Därför tog jag till orda i den allmänpolitiska debatten för att framföra gotlänningarnas uppfattning i frågan om hur kostnaderna för transportstödet till vår färjetrafik skall klaras. Det råder, som Ulla Pettersson sade tidigare, en klar politisk enighet i den här frågan, tvärs över partigränserna. Därför vill jag egentligen i stort sett bara instämma i det Agne Hansson har framfört. Det verkligt intressanta i den här frågan är att utskottet konstaterar att målet att bibehålla en tillfredsställande transportförsörjning ligger fast. Det har alla talare före mig konstaterat är mycket viktigt. Det skall således bli mycket intressant att se vad regeringen anser vara just tillfredsställande transportförsörjning, hur man är beredd att definiera stödet då den proposition framläggs som blir resultatet av den översyn som transportrådet just nu genomför. Jag har inget yrkande, men jag har för avsikt att återkomma i den här frågan när den på nytt aktualiseras i kammaren. Vpk skall faktiskt inte ensamma behöva tala för gotlänningarnas rättvisekrav. Jag vill påstå att vpk:s stöd inte alla gånger genom åren har varit så helhjärtat. Men, som sagt, fru talman, jag ber att få återkomma när sakfrågan blir aktuell.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi en proposition där regeringen föreslår en lokalisering av den kemikaliemyndighet som vi beslutade om i våras. Man föreslår en lokalisering till Solna-Sundbybergområdet. Men vi behandlar också en rad motioner som ger uttryck för en annan uppfattning om denna lokalisering. Inledningsvis kan jag säga att när vi diskuterade den här frågan i våras kritiserade vi denna lagstiftning, som vi inte tycker är tillräckligt klar eller lätt att tolka. Kemikalieinspektionen kommer alltså inte att få någon lätt uppgift. Det diskuterade vi då, och vi redovisade också i en reservation hur vi ville ha det i stället. Vi diskuterade då en del andra saker som vi nu också tar upp, och det gäller lokaliseringen av myndigheten och det sätt på vilket den skulle byggas upp. Vi har den uppfattningen att kemikalieinspektionen skulle kunna klara sin uppgift mycket bättre om arbetsuppgifterna decentraliserades inom myndigheten på ett sådant sätt att den regionala kompetensen förbättrades. De frågor som myndigheten har att se till är kemikalieanvändningen ute i företagen, ute i samhället. Myndigheten skall hålla sig informerad om vad som händer och sker, den skall ge information till dem som berörs. Vi är av den uppfattningen att detta hade klarats på ett mycket elegantare och säkrare sätt om de regionala myndigheternas kompetens hade förstärkts. Vi har alltså i en reservation talat om detta, och jag vill understryka dessa krav. Vi hade också den uppfattningen i våras att den toxikologiska informationsservicen, som finns vid Karolinska institutet och som funnits där bara några år, borde ha fått vara kvar där. Den har rönt mycket stor uppskattning och gjort ett fint arbete. Den borde ha fått stanna kvar och inte placeras in i kemikalieinspektionen. Den kunskap och den kompetens som finns skulle kemikalieinspektionen kunnat använda i alla fall på olika sätt. Regeringen har föreslagit att den centrala myndigheten skall placeras i Solna-Sundbyberg-området. Riksdagen har vid många olika tillfällen sagt att när man inrättar nya myndigheter skall man överväga att placera dem utanför Helsingforssområdet, som redan har en stor mängd myndigheter. Man borde ha placerat denna myndighet utanför Helsingfors, men så gör man inte. Även i andra sammanhang har man placerat nya myndigheter i Helsingfors, senast energiverket. Regeringen tar upp en rad motiv för att placera kemikalieinspektionen i Helsingforssområdet. Man säger att den behöver kontakt med en rad andra myndigheter. Den kontakten kunde naturligtvis ha underlättats om inspektionen hade placerats alldeles intill de myndigheter som den skall ha nära kontakt med, men nu kommer det inte att bli så, utan man placerar kemikaliekontrollen en bra bit därifrån. Räknat i tid kommer man ändå att vara placerad ganska långt från övriga myndigheter, och det innebär att man borde kunna klara uppgifterna också med en annan placering, någonstans ute i landet. Vi har från centerpartiet föreslagit Örebro, och det förslaget framförde vi också i våras. Regeringen säger att kemikalieinspektionen måste ligga i Helsingforssområdet med hänsyn till behovet av hög kompetens. Jag vet inte om det betyder att man vill behålla den höga kompetensen i Helsingfors. Vi tycker att det finns anledning att sprida kompetensen, dels genom den decentraliserade uppbyggnaden, dels också genom att placera myndigheten utanför Helsingfors. När det gäller kostnadsskäl kan placeringen inte ha någon avsevärd betydelse. Det förslag vi företräder, nämligen en decentraliserad uppbyggnad, skulle snarare ge lägre kostnader om det genomfördes, eftersom man då hade människor som kunde kontrollera och ge information närmare dem som berörs.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservation 1. Vpk har ju, som framgår av vår motion om kemikalieinspektionen, en något annorlunda syn än majoriteten på dess uppbyggnad. BI. a. vill vi i större utsträckning se den som en institution som samverkar med och bärs upp av inom området verksamma folkrörelser. Emellertid är detta efter riksdagens tidigare beslut i frågan en problemställning som för ögonblicket knappast är aktuell. När det gäller dagens huvudfråga, lokaliseringen, föreligger som vanligt olika motionsförslag från företrädare för regioner ute i landet, där man presenterar inte mindre än fyra olika alternativ till Helsingforsslokaliseringen. Personligen hade jag gärna velat se Blekinge — detta i många sammanhang bortglömda landskap — komma i fråga. Men för dagen föreligger knappast något underlag för ett sådant förslag. Jag skall därför inskränka mig till en allmän reflexion om lokaliseringen av statlig verksamhet och landsortsregionernas intressen gentemot Helsingforssområdet. Gång på gång har man de senaste åren fått uppleva att nyinrättade verksamheter förlagts till Helsingfors därför att landsorten inte haft ens en tillstymmelse till enad ståndpunkt. På senare år har man också fått uppleva att landsorten fått bära bördan av nedskärningar inom statliga verksamheter därför att regeringen utifrån sin starka Helsingforsscentrering har kunnat spela ut den ena landsortsregionen mot den andra. Det är ju helt meningslöst att i enskilda frågor försöka hävda någon landsortsregions intressen, om inte landsorten förstår att den har gemensamma intressen. Skall man någonsin kunna hävda landsortens intressen inom ramen för en rättvis regionalpolitik, så måste landsorten själv lära sig att hålla samman. Vi skall aldrig glömma att landsorten har majoritet här i riksdagen. Men vill man lokalisera ut lämpliga verksamheter och vill man försvara landsorten mot nedskärningar på t.ex. högskoleområdet — då måste olika regioner kunna ställa upp för varandra. Vi måste gemensamt komma överens om en sammanhållen strategi. Ena gången måste vi ställa upp för Blekinge, andra gången för Värmland, tredje gången kanske försvara Umeå mot föreslagna nedskärningar. Från söder till norr måste det finnas en elementär vilja till solidaritet. Annars blir alla lokaliseringsförslag och alla försvarskamper för viktiga regionala intressen bara nederlagsmärkta aktioner eller tomma demonstrationer. Det vore bra om det nu aktuella exemplet uppkallade oss landsortsföreträdare till ett något mer avancerat tänkesätt än som hittills har förekommit.

Fru talman! Här har yrkats bifall till de reservationer som fogats till jordbruksutskottets betänkande angående lokalisering av kemikalieinspektionen. Utan att instämma i någon reservation kan jag ändå framhålla Örebro och Örebro län som en i många fall lämplig lokaliseringsort för såväl samhällelig som privat verksamhet. Eftersom Örebro tidigt framhölls som en av de orter där kemikalieinspektionen borde placeras, så fanns det från vår sida anledning att noga pröva detta alternativ. Jag måste tyvärr konstatera att trots alla de fördelar som Örebro län kan erbjuda fattas vissa funktioner för att kemikalieinspektionen där skulle kunna bli det effektiva organ för kontroll av kemikalieanvändning som framdeles kommer att bli alltmer nödvändigt. För att man skall kunna samordna kontrollen av kemikalieanvändning, som handläggs av olika myndigheter, är det nödvändigt att kemikalieinspektionen finns i närheten av de myndigheter och organ vilkas verksamhet till stor del gäller ärenden som berör kemikalieområdet. Kemikalieinspektionen Prot. 1985/86:44 måste alltså placeras i närheten av de myndigheter och organ som man 4december 1985 << kommer att ha mycket nära samarbete med — naturvårdsverket, arbetar To rm os oc or skyddsstyrelsen, Karolinska institutets forskningsavdelning, för att nämna några. Även om man har en alltmer förfinad kommunikationsteknik, så kan denna teknik aldrig till fullo ersätta personliga kontakter och personliga relationer mellan de organ som skall samarbeta för att nå ett bra resultat. Den personal som kommer att arbeta i kemikalieinspektionen finns också i dag huvudsakligen vid Karolinska institutets toxikologiska informationsservice, och resterande del finns huvudsakligen inom naturvårdsverket. Detta talar också för att kemikalieinspektionen bör placeras i Solna. Det är för att värna om miljöpolitiken som utskottet har ställt sig bakom regeringsförslaget. Beträffande den andra centerreservationen om att kemikalieinspektionen bör förstärkas även på regional nivå, så är det inte meningen att man skall bygga upp en stor och byråkratisk myndighet med regional verksamhet. Lennart Brunander nämnde att riksdagen i våras borde ha beslutat på ett visst sätt. Men nu beslöt inte riksdagen på det sätt som Lennart Brunander ansåg att den borde ha beslutat. Vi får nu lov att följa riksdagens beslut vad gäller verksamheten på den regionala nivån. Man kan mycket väl tänka sig — det kan t.o.m. synas självklart — att kemikalieinspektionen kommer att samarbeta med olika regionala organ som har att handlägga ärenden inom kemikalieområdet. Vad så gäller vpk-reservationen tycker jag nog att man börjar i fel ände. Riksdagen beslöt i våras att kemikalieinspektionen skulle inrättas. Man beslöt också om formerna för inspektionen och hur den skulle organiseras. Att då inte ge kemikalieinspektionen möjlighet att lokalisera sig på en lämplig plats tycker jag är märkligt. Att utarbeta en framtida strategi om alternativ och en mer ekologiskt inriktad industripolitik borde i stället bli en uppgift för kemikalieinspektionen sedan den varit i verksamhet en tid och fått ett grepp om den kemiska användningen och de risker som kan befaras uppstå i framtiden. Först då har man möjligheter att utarbeta en strategi för framtiden. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på de tre reservationerna.

Fru talman! Håkan Strömberg sade att riksdagen i våras inte fattade de beslut som jag ville att man skulle fatta. Nej, tyvärr gjorde man inte det. Men våra reservationer står kvar. Nu har Håkan Strömberg talat om att Örebro inte är en plats där kemikalieinspektionen kan placeras. Vi har inte samma uppfattning i den frågan. Håkan Strömberg menade att det fattades något i Örebro och att man av den anledningen inte kunde förlägga kemikalieinspektionen dit. Men så är det alltid ute på landsorten; det fattas alltid något. Därför kommer det också alltid att finnas motiv för att inte placera kemikalieinspektionen och andra organ på olika håll ute i landet. Har vi inte modet och viljan att ändå göra det, 124 då kommer administrationen i Helsingfors bara att växa. Håkan Strömberg säger vidare att det inte är meningen att det skall bli en stor byråkratisk apparat. Det är precis vad också jag har sagt; vi vill ha en mindre administration centralt. Men vi vill också ha en uppbyggnad av de regionala funktionerna. Riksdagen fattade i våras inte beslut om att vi inte skulle ha en regional utbyggnad, utan det ingår i uppbyggnaden av kemikalieinspektionen. Vad vi beslöt i våras var att det skulle finnas en kemikalieinspektion och att en ny kemikalielagstiftning skulle komma till stånd. Vad vi nu skall fatta beslut om är hur uppbyggnaden skall gå till. Vår uppfattning gäller fortfarande, nämligen att en regional uppbyggnad hade varit bättre. Håkan Strömberg säger att kemikalieinspektionen måste vara centralt belägen därför att den skall finnas nära myndigheterna. Men vem skall den egentligen vara nära? Jo, den skall naturligtvis vara nära de företag och andra som den har att inspektera och informera. Därför bör inspektionen vara regionalt belägen. Det behövs naturligtvis också en central funktion som kan hålla ihop trådarna, men den kan vara mindre och kan med fördel placeras utanför Helsingfors.
Fru talman! Jag vet att det inte går att övertyga Lennart Brunander om någonting. Det står helt klart att det i kemikalieinspektionen måste ingå vissa funktioner. Därför går det inte att krympa den centrala myndigheten till ett minimum och därefter plocka ut resterande delar till de olika regionerna. Det kommer inte att fungera. Jag beklagar, Lennart Brunander, att ni från centern, som många gånger — det vill jag påstå — värnar om miljön, här har satt de regionalpolitiska intressena framför miljöintressena. Vi vet hur allvarlig användningen av kemikalier kan vara ur miljösynpunkt och att kontrollen på många områden är bristfällig. Det är svårt med samordningen osv. Därför får vi inte tappa tempo. Det är viktigt att vi redan nu kan börja arbetet med att undanröja de problem som är en följd av kemikalieanvändningen men också att få bort de dubbelfunktioner som finns inom området, eftersom dessa frågor handläggs av en rad olika myndigheter.
Fru talman! När vi värnar om miljön, Håkan Strömberg, gör vi det kanske på ett annat sätt än vad socialdemokraterna gör. Vi menar att genom att bygga upp verksamheten ute i regionerna skapas bättre möjligheter att kontrollera kemikalieanvändningen. Framför allt skapas bättre möjligheter till en bra kontakt med dem som berörs, och det är kanske detta det är fråga om i första hand och i mindre omfattning fråga om en kontroll. Ömsesidig förståelse är nog betydligt viktigare i det här sammanhanget. Sedan är det väl på det sättet att när man anser att man har rätt i en fråga är det inte så lätt för någon annan att övertyga en om att man har fel.
Fru talman! Jag vet att Lennart Brunander ibland ser annorlunda på miljöfrågorna. Vi har också sett att då kommer han ibland i en konflikt mellan att skapa en bra miljö och en rad andra intressen. Det går inte alltid att förena alla dessa intressen med omtanke om miljön. " Därför måste man ibland göra en prioritering och säga sig att vill vi skapa en bra miljö, då får andra intressen vika. Det går inte att driva de andra intressena samtidigt, Lennart Brunander.
Fru talman! Låt oss åtminstone vara överens om att vi har ungefär samma ambition att skapa en bra miljö. Vi vill lösa problemen på olika sätt, men det får inte leda till att det ena eller andra alternativet ger ett sämre resultat. Jag vill nog ändå tro att närhet till de frågor som man har att handskas med är en styrka i sammanhanget.
Fru talman! Vi är överens om att vi kan ha ambitioner. Men det gäller ju att skapa de effektiva instrumenten, Lennart Brunander, och där är vi tydligen inte överens. Vi kan prata om att vi har ambitioner, men om Lennart Brunander inte vill skapa de nödvändiga instrumenten hamnar vi ändå inte på samma ståndpunkt.

Fru talman! Svenskt lantbruk, dvs. jordbruket och skogsbruket sammantagna, har i dag mycket stora ekonomiska problem. Lönsamheten har under senare år minskat och starkt försämrats. Ökade produktpriser eller minskningar på kostnadssidan är en nödvändighet. Det första är mycket svårt att uppnå. Därför har vi i moderata samlingspartiet i vår jordbrukspolitik valt att gå den andra vägen -— vi vill förändra och förenkla lagarna på lantbrukets område och den vägen försöka få till stånd kostnadsrationaliseringar och besparingar och därigenom åstadkomma minskade kostnader för jordbruket. En förenkling av skogsvårdslagstiftningen är en del av detta långsiktiga arbete. Fru talman! Skogsbruket är en mycket långsiktig verksamhet. En 75-125 årig omloppstid för skogen gör att det tar tre till sex brukargenerationer innan man får skörda vad man har sått. Ännu mer komplicerad blir skogsnäringen, som i så hög grad är beroende av omvärlden, av sina avsättningsförhållanden, främst med tanke på avnämarna ute i Europa och deras ekonomiska situation. Det finns därför all anledning att se vad som hänt i gången tid och att med hjälp av detta försöka skapa en bild av framtiden. Vid sekelskiftet var Sverige ett till stora delar skoglöst land med mycket låga virkesförråd. Det var ett skövlat land. Sedan dess har skogstillgångarna ökat. År 1920, ur skoglig synpunkt inte så särskilt lång tid tillbaka, var virkesförrådet ungefär 1,6 miljarder skogskubikmeter. I dag är vi uppe i 2,5 miljarder skogskubikmeter. Detta beror på enskilda initiativ och åtgärder. Det beror inte på någon lagstiftning, utan det är ett resultat av ett skogsbruk där enskilda individer har tagit initiativ, och där många idealister verkligen har gjort stora insatser. Resultatet har blivit ett skogsbruk som är präglat av mångfald och en skog som ger oss fina naturupplevelser. De som vill införa ytterligare naturvårdshänsyn i skogsbruket borde notera detta. Den natur som man vill slå vakt om är ett resultat av skogsbrukets mångfald — låt oss slå fast det. Denna mångfald ger dagens skogsvårdslagstiftning, med föreskrifter och allmänna råd, inte möjligheter till. Därför har vi i vår motion föreslagit ändringar i skogsvårdslagen. Den skogspolitik vi i dag har kännetecknas främst av samhällskontroll och styrning från myndigheterna. Vi hävdar att skogsvårdslagstiftningen har förtätats, framför allt under de senaste åren. Nu gällandg skogsvårdslag reglerar alla i skogsbruket normalt förekommande åtgärder, nämligen återbeskogning, röjning, gallring, största tillåtna resp. minsta godtagbara slutavverkning, ransonering, skogsbruksplan osv. Därjämte har lagar stiftats gällande ädellövskog, spridning av kemikalier, m.m. Sammantaget är enligt vårt förmenande bilden nu den att skogsbruket blivit totalreglerat. Det är en successiv process som har lett till denna situation. Särskilt under 1970 och 1980-talen har skogsbruket och skogsnäringen varit föremål för en lång rad utredningar och ingripanden. I själva verket är det så att den ena utredningen börjat där den andra slutat. Förslag om åtgärder har som en följd av dessa utredningar kommit att staplas på varandra, och processerna kännetecknas av ställningstaganden till enskildheter utan att helheten beaktats. Jag skall bara nämna några exempel på vad som har hänt under 1960 och 1970-talen och fram till dags dato. Under 1960-talet talade man inom skogsbruket om ökade avverkningar. Man skulle i stort sett avverka de virkesförråd och virkesbestånd som fanns, eftersom man hävdade att plaståldern skulle komma och att skogen skulle bli värdelös. Det fanns mycket framstående företrädare för skogsnäringen som talade om en i stort sett total avverkning av den svenska skogen och ville utnyttja den under en, som man sade, kortare tidsperiod om 15-20 år. 1973 års skogspolitiska utredning talade om en hög avverkning. Bidrag och avgifter skulle pressa upp avverkningsvolymerna. År 1978 fattades ett nytt skogspolitiskt beslut. Då hade vi ändrat vår syn på skogsbruket. Man skulle spara. Vi skulle överbrygga virkessvackan och sträva efter förlängda omloppstider, lönsamhetskriteriet försvann, och en långsiktig avverkningspolitik på nivån 75 miljoner skogskubikmeter skulle genomföras. Man skulle stimulera till en ökning av uttaget till 75 miljoner, men undantog därvid vissa möjligheter vad gällde gödsling, dikning och annat, som vi i skogsutredningen hade visat att man skulle behöva för att klara uppgiften. Vi fick inom skogsbruket aldrig den chansen, men vi var beredda att genomföra sådana åtgärder. År 1983 fick vi regler om översiktliga skogsinventeringar, minimiavverkningar, gallringstvång. Under den här tiden diskuterades i olika sammanhang förfogandelagstiftningen, och det har införts höjda skogsvårdsavgifter etc. Jag vill nämna det här, fru talman, därför att det är exempel på hur man i denna långsiktigt arbetande näring bara under några årtionden har fört debatten från så olika utgångspunkter och nått så olika resultat. När vi ber om en ändring av skogsvårdslagstiftningen säger man att den lagstiftning som gäller i dag är den i stort sett mest effektiva och allra bästa som kan tänkas och att den fungerar ypperligt. Jag tycker att man med de exempel som jag har givit ändå har rätt att ifrågasätta om den nu gällande lagstiftningen är den riktiga. Enligt vår uppfattning är den nuvarande situationen för skogsbruket otillfredsställande. Antalet lagar, författningar, råd och anvisningar har blivit för stort. Tveklöst är detta regelsystem i dag så uppbyggt att en stor del av de svenska skogsbrukarna inte kan överblicka hela systemet. Snarare är det så att systemet i sig motverkar väldigt vällovliga ambitioner. Vi påstår att det i dag har en hämmande effekt. Därför menar vi att regelsystemet måste ändras. I första hand måste skogsvårdslagstiftningen förenklas. Fru talman! Det är inte bara ur brukarens synpunkt vi bör se över skogsvårdslagstiftningen. Utvecklingen har också lett till en annan effekt: vi har fått minskad aktivitet och minskat engagemang. Samhällskostnaden för att kontrollera och administrera regelsystemet har blivit orimligt stor. Det är uppenbart att det ena är en följd av det andra. Vi är också tvungna att allmänt göra besparingar i samhället, och då måste vi ställa krav även på skogsvårdsorganisationen. Då är en väg att gå att förenkla skogsvårdslagstiftningen och minska byråkratin. Då kan vi också spara in på personalkostnader. Vi har i vår motion visat på hur utvecklingen vad gäller skoglig kompetens har varit inom skogsnäringen. Man har under några årtionden fört över en stor del av personalen från skogliga skyddsåtgärder till mera administrativa uppgifter. Detta är en tendens, tyvärr inte bara inom skogsnäringen utan i hela samhället. Men för skogsbruket blir det dyrt. Det hela är ganska anmärkningsvärt. Jag redogjorde i början av mitt anförande för hur skogsbruket har utvecklats under 1900-talet. Det har visat en förbluffande utvecklingskraft. Avkastningen har ständigt ökat, och skogstillgångarna har ökat. Det tycker vi är mycket bra. Enligt vår mening har denna för landet synnerligen värdefulla utveckling skett trots, och inte tack vare, det regelsystem som efter hand kommit att belasta utvecklingen. Under senare år har vi också sett hur marknadskrafterna har kunnat bidra till en effektivisering av själva virkesförsörjningen. Vid normal prisutveckling, dvs. då näringen själv får bestämma virkespriserna, har marknadskrafterna visat sig effektivare än den samhällsstyrning, som vi tidigare har haft i fråga om skogsindustrins råvaruförsörjning. Vi införde under slutet av 1970-talet såväl klenvirkesbidrag som gallringsbidrag, men lyckades egentligen inte få någon ökning av virkesvolymen. Jag vill ta upp frågan hur skogsvårdslagen skall se ut. Denna lag bör vägleda skogsägaren till god skogsvård och resurstillväxt och därmed till framtida ökad avkastning och framtida ökad samhällsnytta. Lagen bör därför principiellt ha som utgångspunkt skogen som naturresurs och syfta till att utveckla denna resurs. Lagen har alltså långsiktiga syften. Därför bör lagen inte innehålla sådana kortsiktiga moment som närmast är förknippade med virkesmarknaden och råvaruförsörjningen inom skogsindustrin. Dessa moment har inte, i det långsiktiga perspektiv som jag här har talat om, någonting med naturresurspolitiken att skaffa. De har sin begreppsmässiga hemmahörighet inom ämnesområdena marknadskrafter resp. industripolitik. Det gäller alltså att hålla skogsvårdslagstiftningen skild från sådana här kortsiktiga moment. Skogsvårdslagen är dels nödvändig som skydd mot exploatering, dels avsedd att vara ett stöd för den långsiktiga utvecklingen. Dessa allmänna synsätt leder till att de centrala momenten i skogsvårdslagen är för det första återbeskogning efter avverkning, för det andra hänsyn till naturvården, för det tredje skydd mot för tidig avverkning. Det skulle räcka med dessa, men därjämte vill vi återinföra ett lönsamhetskriterium, som vi anser är nödvändigt framför allt vad gäller kraven på markägarna i olika sammanhang. Det skulle alltså räcka med att införa en skogsvårdslag med de nämnda momenten som bas, men vi har valt att förenkla skogsvårdslagstiftningen i stället för att införa en helt ny lag. De förslag som vi har framfört innebär en förenkling av nuvarande skogsvårdslagstiftning. Enligt moderaternas mening bör således skogsvårdslagen nu reformeras i förenklande riktning. Vi har lämnat ett förslag till hur skogsvårdslagen skulle kunna se ut, paragraf för paragraf. Det är första steget till en förenkling av skogsvårdslagen. De vägledande principerna i denna överarbetning är: 1. Förenkling, syftande till att göra lagen begriplig och överblickbar för den enskilde 2. Avbyråkratisering, syftande till att öka ansvar och engagemang hos den enskilde 3. Förbilligande genom borttagande av sådana moment som är onödiga eller har tvivelaktig betydelse, för att därmed söka minska samhällskostnaden 4. Avschablonisering genom avskaffande av onödiga samhälleliga ingrepp och därmed undvikande av detaljstyrning, vilket bör leda till ökad mångfald. Vi har till motionen fogat ett förslag till ny utformning av skogsvårdslagen. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till utskottsbe Reservation 4 kommer också från moderat håll. Mona Saint Cyr har i en motion framhållit att den år 1983 beslutade lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark fått en alltför rigorös och stelbent tillämpning, som vållat betydande olägenheter för skogsnäringen. Tillämpningen är olika i olika kommuner, vilket är otillfredsställande. Motionären föreslår en omprövning av nuvarande lagstiftning, i syfte att eliminera de i motionen påpekade olägenheterna. Vi moderata ledamöter i utskottet har ställt oss bakom motionen och reserverat oss till förmån för densamma. Vid läsningen av de reservationer och särskilda yttranden som avlämnats blir jag något förvånad. Om man läst vår motion om skogsvårdslagstiftningen och försökt tränga in i problematiken, hade man med fördel kunnat skriva under vår reservation. I centerns särskilda yttrande ansluter man sig till allt utom införandet av ett lönsamhetskriterium, vilket förvånar mig synnerligen. Det kan väl ändå inte vara meningen att man ställer sig utanför ett lönsamhetskriterium. Ett sådant skulle, som vi ser det, hjälpa till när det gäller bl.a. naturvården. Det skulle ju minska trycket på de svagare marker som man skyddar med andra åtgärder. Det hade varit en fördel om man hade kunnat ansluta sig till vår reservation. Jag tror inte att man har satt sig in i hur vår skogsvårdslagstiftning verkar i praktiken. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna 4 och 6.

Fru talman! Bland de motioner som behandlats i dagens betänkande finns två från folkpartiet. I vår partimotion föreslås att de fjällnära skogar för vilka överenskommelse träffats om att avverkning ej skall få ske snarast skyddas som naturreservat. Dessutom begärs en utredning om skärpning av de regler som gäller för skogsbrukets hänsyn till naturvården. Det behövs dessutom kompletterande bestämmelser så att väsentliga naturvårdsintressen inte skadas i samband med skogsvård i de s.k. 5:3-skogarna. I en kompletterande motion tar jag tillsammans med Börje Stensson förutom naturvårdssynpunkterna upp de förändringar av skogspolitiken som ägt rum sedan socialdemokraterna övertagit regeringsmakten. I förhållande till folkpartiregeringens proposition och beslutet 1979 har inslagen av reglering, samhällskontroll och myndighetsstyrning ökat genom bestämmelser i skogsvårdslagen om avverkningstvång, gallringstvång, obligatoriska skogsbruksplaner m.m. Skogsstyrelsen har gjort goda insatser när det gällt att föra ut skogsvårdslagens bestämmelser om naturvårdshänsyn. Trots detta har de statliga satsningarna på 5:3-skogarna ofta fått göras på bekostnad av naturvården. De yrkanden från folkpartiet som framställts har enligt vår uppfattning inte tillgodosetts i betänkandet, och våra önskemål har fullföljts i reservationerna 1 och 3, som jag yrkar bifall till. Förra riksmötet fattade riksdagen ett beslut om de fjällnära skogarna. Riksdagen gav i det betänkande som låg till grund för beslutet regeringen till känna önskemål om större aktsamhet vid utnyttjandet av dessa skogar. Skogsvårdsstyrelsen har som följd av riksdagens beslut givit ut kompletterande bestämmelser och föreskrifter. Folkpartiet menade då och vidhåller nu att riksdagen borde ha gått längre. För det första vill vi ha en säkerställandeplan för de fjällnära skogarna. För det andra vill vi att de områden som avsätts verkligen skall få ett säkert och permanent skydd. Vi tror att det hade varit värdefullt om detta hade tillagts i riksdagens ställningstagande förra året — redan i debatten om de fjällnära skogarna här i kammaren fanns det ledamöter som mycket klart poängterade att betänkandet kunde ligga till grund för fortsatta avverkningar i stor skala. Det har nu visat sig att konflikterna finns kvar. Jag vill i det här sammanhanget hänvisa till diskussioner i Vilhelmina kommun, där folkpartiets motion av någon anledning anförts som varnande exempel. Folkpartiet motsätter sig inte all avverkning. Vi vill ha en säkerställandeplan som väger in alla ståndpunkter på ett likvärdigt sätt och som bevarar oersättliga områden. Sedan vill vi självfallet att enskilda markägare skall få ersättning eller ny mark genom de överföringar som vi förordar från domänfonden till naturvårdsfonden — de områdena kan bl.a. användas för markbyte. Detta är som så mycket annat en fråga om resurser. Folkpartiet prioriterar naturvården. Det har, som vi ser det, den nuvarande regeringen hitintills inte gjort. I stället har skogsplanteringar och vägar inom orörda områden prioriterats. Från folkpartiet är vi tvärtom positiva till att privata jordbrukare får överta mer skog med möjlighet att bedriva skonsammare skogsbruk. Diskussionerna om de fjällnära skogarna upphör inte förrän vi får en säkerställandeplan. Enskilda markägare, vilkas skogar i sådana sammanhang skyddas för avverkning, måste därvid kompenseras. Detta är, fru talman, inte en fråga som bara berör fjällskogarna. Detta gäller också de rester av urskogar som finns i resten av landet. Även dessa urskogar måste skyddas. Naturvården får inte vara ett oprioriterat område i statsbudgeten. Folkpartiet anser att det är felaktigt att satsa statliga pengar på skogsbruk som strider mot starka naturvårdsintressen. Utskottet hänvisar till ädellövskogslagen. Det är bra att den lagen tillkommit, och folkpartiet har ställt sig bakom det beslutet. Nu är det så att det finns stora lövskogsområden som inte uppfyller villkoren för att betraktas som ädellövskogar. De skogarna har stor betydelse som skydd för hotade arter och för att bevara kulturlandskapet. Det anses också att lövskog har viss betydelse i samband med försurningen. Vi anser att det är felaktigt att 5:3-anslag utgår för lövskogar. Det är värt att diskutera om inte 5:3-anslagen över huvud taget bör upphöra och i stället ersättas av motsvarande anslag för naturvårdande insatser. Naturen kan inte omgående diskonteras i kronor och ören. Trots det är den oersättlig, och en god naturvård är en av de bästa investeringar som kan göras här i landet. Från folkpartiets sida är vi tveksamma till om intentionerna med 1979 års skogsvårdslag kan fullföljas med de skärpningar av lagen som beslutades bl.a. 1983. Det är angeläget att få behovet av skärpta regler för naturvården prövat. Vi tror inte att 1979 års skogsvårdslag kan behöva ändras så radikalt som föreslås i en reservation. Trots det tror vi att byråkratiseringen genom obligatoriska gallringsoch avverkningsplaner är olycklig. De förändringar för naturvårdens del som vi föreslår behöver inte ha denna byråkratiserande effekt. Tvärtom är det kanske nödvändigt att det också får förekomma alternativa skötselplaner för enskilda skogsbrukare. Det gagnar också naturvården och är till fromma för skogsbruket. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 1, 3 och 5.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. frågan om de fjällnära skogarna. I början på det här året diskuterades också denna fråga i riksdagen, och vi uppnådde då en bred enighet om att iaktta stor återhållsamhet med bedrivande av skogsbruk i dessa områden. På grundval av detta beslöt regeringen i höstas att ge naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta skyddsoch förvaltningsformer för ett stort antal urskogsområden. Det handlar om 600 000 hektar som skall få ett permanent skydd och sparas inför framtiden. De olika åtgärder som har satts in och som planeras är naturligtvis att hälsa med tillfredsställelse. Det finns emellertid ändå anledning att påpeka en del saker. I stora stycken tror jag att det föreligger enighet mellan centerpartiet och folkpartiet när det gäller bevarandet av de fjällnära skogarna. Att vi inte har en gemensam reservation i detta sammanhang beror på att vi från centern anser att ytterligare ett par frågor måste tillföras den här debatten. Det gäller framför allt frågan om att tillämpa ett mer småskaligt skogsbruk i fjällskogsområdet. Man kan inte bestrida att restriktioner för skogsbruket kan medföra problem för sysselsättningen i området. När man inför ett återhållsamt skogsbruk är det därför nödvändigt att tillämpa avverkningsformer som är småskaliga och kanske innebär en större användning av arbetskraft samt att satsa mer på skogsvårdande åtgärder. En annan fråga som vi har aktualiserat från centerpartiet är att för de här områdena införa en naturvårdsgräns på biologiska grunder. Den frågan måste naturligtvis utredas grundligt, men om man fick en sådan gräns skulle man kunna se till att ovanför den skulle ett storskaligt skogsbruk inte få användas. Därför har vi reserverat oss till förmån för de synpunkter som har framförts i vår motion. Jag yrkar bifall till reservation 2. En annan fråga som tas upp är möjligheten att använda vegetabilisk smörjolja i skogsbruket. I de svenska skogarna används inte mindre än ca 14 000 ton olja, i huvudsak som smörjmedel för motorsågar. Den här oljan deponeras i skogen och har naturligtvis långsiktigt en negativ effekt på miljön. Man skulle kunna komma till rätta med dessa problem genom att gå över till att använda en vegetabilisk olja, som är nedbrytbar i naturen och som därigenom inte skulle åstadkomma samma olägenheter som den mineralolja som nu används. Detta tar vi upp i reservationen 5, som jag yrkar bifall till. Jag vill också i någon mån kommentera de särskilda yttranden som vi har fogat till betänkandet. Det gäller till att börja med frågan om 5:3-skogarna, dvs. de skogar som man enligt skogsvårdslagen skall avverka och ersätta med plantering av ny skog. Här föreligger en motion om att man till lagtexten skulle foga orden ”såvida icke särskilda skäl föreligger”. Det innebär att markägare och myndigheter lättare skulle kunna inse att den enskilde skogsägaren inte nödvändigtvis måste hugga ned 5:3-skogarna om det finns särskilda skäl att bevara dem. Det är många gånger värdefulla naturtillgångar som står på spel, och därför kan en sådan här komplettering vara ganska angelägen. Här har emellertid attityden från myndigheternas sida förändrats under senare tid. Även om vi anser att den nuvarande lagstiftningen inte ger ett helt tillfredsställande skydd, har vi inte sett det motiverat med ett förslag om lagändring i betänkandet. En annan fråga som tagits upp i ett särskilt yttrande är frågan om skogsvårdslagen. Sven Eric Lorentzon har berört den tidigare i debatten, och han sade att det förslag som moderata samlingspartiet har lagt fram i huvudsak handlar om en förenkling av skogsvårdslagen. Men det är inte bara fråga om förenklingar. Det finns en rad förslag, varav en del är ganska långtgående, i den moderata motionen. Det handlar bl.a. om att återinföra ett lönsamhetskriterium, och det strider något emot vad Sven Eric Lorentzon nyss sade, nämligen att han inte vill knyta skogsvården och skogsvårdslagen för hårt till marknaden. Ett återinförande av lönsamhetskriteriet kan leda till att skogsvården blir mera beroende av den aktuella marknadssituationen än man egentligen har anledning att önska. I den moderata motionen föreslås också att man skall begränsa anmälningsskyldigheten när det gäller avverkning. Moderaterna vill vidare begränsa hänsynstagandet till naturvården, och de vill begränsa ansvarsbestämmelserna. Det går således att räkna upp en rad punkter som innebär förändringar i den grundläggande inriktningen av den skogsvårdslag som antogs 1979. I denna lag om riktlinjer för skogspolitiken betonades att kraven på den enskilde skogsägaren givetvis inte får drivas för långt. De måste alltid vara rimliga. När samhället ställer upp krav på skogsproduktion måste dessa anpassas både till de biologiska förhållandena och till enskilda intressen. Vi anser att det är angeläget att slå fast att de grundläggande principer som var vägledande för 1979 års skogspolitiska beslut alltjämt äger sin giltighet. Ett bifall till förslagen i den moderata motionen skulle enligt vår mening innebära en principiell omläggning av skogspolitiken i väsentliga avseenden. Jag måste påpeka för Sven Eric Lorentzon att de moderata förslagen även strider mot målet om långsiktighet. Jag tror således inte att det finns anledning att ändra på de väsentliga punkterna i skogsvårdslagstiftningen. Vi har därför inte kunnat tillstyrka dessa föreslagna lagändringar. Det innebär naturligtvis inte att vi har någonting emot förenklingar och avbyråkratisering inom skogsvårdslagstiftningen och bland de bestämmelser som skogsstyrelsen har utfärdat. Exempelvis kan det enligt vår mening ifrågasättas om inte de bestämmelser om avverkningsoch gallringsskyldighet och om obligatoriska skogsbruksplaner som infördes genom 1983 års riksdagsbeslut kunde vara i behov av en översyn. Men vi anser att det inte har varit möjligt att lösa dessa frågor i detta sammanhang utan att vi får återkomma till dem senare i något annat sammanhang.

Fru talman! Jag tar ett glas vatten och söker mig till den friska källan, för Karl Erik Olssons inlägg var inte det friskaste — i varje fall inte när det gäller skogspolitiken. Först och främst vill jag säga när det gäller fjällnära skogar att det i utskottsbetänkandet finns väldigt klart uttalat vad som har skett. Så sent som i våras utfärdade skogsstyrelsen — med ledning av de beslut som riksdagen har fattat och som vi i stort sett har varit eniga om — föreskrifter, där man ger vägledning om hur skogspolitiken skall hanteras på det här området. Det är fråga om ganska småskaligt skogsbruk, och man är väldigt försiktig med de fjällnära skogarna. Om herr Olsson vill vara konsekvent, så låt oss fortsätta med den konsekventa, långsiktiga skogspolitiken. Låt den verka, så får vi se vad det kan bli av den. I det särskilda yttrandet beträffande skogsvårdslagstiftningen säger man: ”Enligt vår mening kan exempelvis ifrågasättas om inte de bestämmelser om avverkningsoch gallringsskyldighet och om obligatoriska skogsbruksplaner som infördes genom 1983 års riksdagsbeslut kunde vara i behov av en översyn.” Sedan är det då lönsamhetskriteriet. Jag tror inte att herr Olsson vet vad lönsamhetskriteriet egentligen innebär. Vi säger i reservationen bl.a.: ”Samhället skall ej kunna tvinga till åtgärder som är ekonomiskt olönsamma, t.ex. alltför intensivt skogsbruk i dåliga avsättningslägen eller på svaga boniteter.” Jag tycker detta är rimligt. Så hade vi det tidigare. Vi vet att den gamla skogsvårdslagen var svår att tillämpa, men där fanns dock ett skydd för den enskilde skogsägaren. Vi vill återinföra lönsamhetskriteriet. Det gäller just de marker som Lars Ernestam och Karl Erik Olsson talar så varmt för: de fjällnära skogarna med låg lönsamhet och dåligt netto. Frågan är om man över huvud taget skall driva skogsbruk där uppe under de förhållandena. Vad är det mer, förutom återinförandet av lönsamhetskriteriet, som vi vill ändra i skogsvårdslagstiftningen? Vi vill ta bort 6 §, där det sägs att överåriga skogsbestånd skall avverkas. Vi tycker att det är onödigt. Det finns i praktiken inga överåriga bestånd här i landet. Vad är det mer som vi anser inte skall vara med? 9 §, som handlar om gallring och röjning. Det är en tung paragraf. Enligt det särskilda yttrandet är centern beredd biträda den lagtexten. Avverkningstvånget tycks man också från centerns sida vara beredd att stödja. Det är 14 § i skogsvårdslagen. Anmälningsskyldigheten är egentligen en liten struntsak, men det är ett renlighetskrav att den bestämmelsen inte skall vara med i skogsvårdslagstiftningen. Egentligen finns det ingenting som skiljer oss åt; det skulle herr Olsson finna om han ville läsa motionen och, som jag sade, fundera.

Fru talman! Det är nog bra att läsa och fundera, Sven Eric Lorentzon. I början av sitt anförande sade Lorentzon att det är viktigt med långsiktighet i skogsbruket, och han pläderade starkt för införande av ett lönsamhetskriterium. Det har inte funnits något lönsamhetskriterium i skogsbruket på flera årtionden, och att införa det i detta läge skulle inte innebära långsiktighet. Vi vet att marknadsläget varierar ganska mycket, och om man år från år anpassar skötselåtgärderna till marknadsläget blir det naturligtvis ryckighet i skogsbruket. När det gäller de grundläggande principerna, som vi nu diskuterar, skall vi vara klara över att skogsvårdslagen för de flesta skogsägare inte är något överhängande hot. Det är en lag som egentligen skall garantera ett bra skogsbruk totalt sett. Det innebär alltså att lagen i huvudsak riktas mot dem som är försumliga. När det gäller de frågor som vi har omnämnt i vårt särskilda yttrande om förenklingar, varav en del skall tas bort, och det extra påbröd som beslöts 1983, är vi överens. Moderata samlingspartiet har emellertid i denna motion tagit upp ett så stort område och föreslagit så många förändringar att det inte finns någon möjlighet för oss att biträda förslaget.

Fru talman! Lönsamhetskriteriet försvann 1979. Det skulle vara ganska intressant att höra hur Karl Erik Olsson för den private skogsbrukaren förklarar borttagandet av lönsamhetskriteriet. Vi föreslår för många ändringar i vår motion, säger Olsson. Jag har alldeles nyss belyst vilka ändringar det är fråga om, och det är ytterst små detaljer i den lagtext som vi har föreslagit men som ni inte har med i er text — det gäller tunga saker som gallringstvång och avverkningstvång. Det sista är ganska intressant, herr Olsson, därför att det kan i praktiken innebära att den enskilde ägaren icke disponerar sitt skogskapital. Jag har sagt det tidigare här i kammaren, långt innan herr Olsson kom hit, att skogskapitalet är ett intressant kapital. I regel är det ett kapital som byggs upp för att användas vid generationsskiften, och då talar jag om det enskilda skogsbruket. Detta kapital disponerar man i dag inte som tidigare, och det är en avsevärd nackdel. Jag skulle kunna utveckla detta närmare, men det är onödigt. Det innebär stora inskränkningar i det privata ägandet och brukandet och för möjligheten att disponera egna fastighetstillgångar. Vi vill ta bort dessa inskränkningar, men vi får ingen hjälp av er centerpartister att göra det.
Fru talman! När det gäller lönsamhetskriteriet blir skogsbruket naturligtvis ryckigare om det skall anpassas kortsiktigt till fluktuationer i marknaden. Man kan säga att det är ett skydd för den enskilde, men för de vanliga skogsbönderna har det behövt tillämpas vid ytterst sällsynta tillfällen. Lorentzon kommer gång på gång tillbaka till att det bara är på en punkt som vi skiljer oss åt. Jag nämnde i mitt huvudanförande att det här också handlar om att moderaterna vill begränsa anmälningsskyldigheten. Det kan naturligtvis upplevas som ett tvång att behöva anmäla avverkningar, men det ligger ändå någonting i det faktum att vi vill ha det på detta sätt. Samtidigt som vi värnar om den personliga äganderätten är det viktigt att komma ihåg att skogsoch jordbrukarna är förvaltare av ett betydande kapital, som är både ett samhällskapital och ett privat kapital. Man vill minska på hänsynstagandet till miljövården och begränsa ansvarsbestämmelserna, för att nämna några exempel som vi inte har kunnat biträda.

Fru talman! Det har av tidigare inlägg framgått att vårt betänkande handlar om skogsbruk och skogspolitik. Utskottet har behandlat ett antal motioner, som dels berör vissa frågor om hur skogsbruket bör bedrivas inom des.k. fjällnära skogarna, dels handlar om tillämpningen av skogsvårdslagen med hänsyn till naturvården. I en motion från moderaterna som tidigare debatterats ställs långtgående krav på en radikal omläggning av den skogspolitik som riksdagen i stor enighet tidigare ställt sig bakom och som nu håller på att få full genomslagskraft ute i det svenska skogsbruket. Slutsatserna i den moderata motionen, som sedan kommer till uttryck i den moderata reservationen nr 6, grundas på en så dålig analys av hur skogspolitiken fungerar ute i verkligheten att jag vågar påstå att det måste ha varit helt andra utgångspunkter som väglett motionsskrivarna. En förklaring kan kanske vara att den här motionen är skriven vid en tidpunkt då moderaterna, i ett slags nyliberalistiskt rus, trodde att svenska folket var benäget att ställa upp på en förändring av snart sagt vartenda område i vårt samhälle. Och nu var alltså turen kommen till skogspolitiken. Valresultatet gav i det avseendet klara besked. Svenska folket är icke berett att ställa upp på samhällsförändringar som har moderata förtecken. Moderaterna i jordbruksutskottet reserverar sig till förmån för motionen. Något annat hade vi inte väntat, även om vi kanske hade hoppats på en viss nedtoning. Men motionen har, som vi nu åhört, fört det goda med sig att en bred majoritet i jordbruksutskottet, och förhoppningsvis också snart i riksdagen, nu ger följande klara besked till skogsbruket och dem som arbetar inom näringen: den skogspolitik som förts under 1980-talet ligger fast. Fru talman! Det har faktiskt ett speciellt värde att beslut som rör de areella näringarna kan omfattas av en så bred politisk uppslutning som möjligt. Av helt naturliga skäl krävs en långsiktighet i den politik som riksdagen lägger fast för hushållningen av landets skogar. Det är också ett krav som näringens utövare med all rätt kan ställa på oss i riksdagen. Det är därför utomordentligt tillfredsställande att en bred majoritet i jordbruksutskottet med eftertryck har avslagit den moderata motionen. Jag tycker det här är så viktigt att jag till kammarens protokoll vill läsa in vad utskottet avslutningsvis säger om den här motionen: ”Enligt utskottets uppfattning skulle ett bifall till de i motion 1984/85:2038 framförda förslagen innebära en principell omläggning av skogspolitiken i väsentliga avseenden. Utskottet finner av bl.a. de skäl som nyss anförts att föreliggande motion inte ger utskottet anledning att föreslå någon ändring av nu gällande bestämmelser i skogsvårdslagen. Utskottet anser det tvärtom angläget att i detta sammanhang slå fast att de grundläggande principer som var vägledande för 1979 års skogspolitiska beslut alltjämt äger sin fulla giltighet.” Fru talman! Jag skall inte lägga mig i den träta som vi har avlyssnat mellan centerns och moderaternas företrädare i utskottet. Jag instämmer i allt väsentligt i det Karl Erik Olsson här har sagt. Jag vill ändå konstatera en sak: Under sitt anförande och under sina repliker har Sven Eric Lorentzon inte på någon punkt lyckats klara ut på vilket sätt en skötsam skogsägare skulle ”drabbas” av skogsvårdslagen. Skogsvårdslagen är en minimilag. Den ställer minimikrav när det gäller skötsel av skogen. Det finns en punkt i en av moderaternas reservationer som jag kan instämmai. Ni säger att nuvarande situation för det svenska skogsbruket inte är tillfredsställande. Det är sant. Vi har fortfarande stora eftersläpningar i skogsvården. Det kan avverkas betydligt mera, och för närvarande har sågverksindustrin stora problem med råvaruförsörjningen. I mitt eget län är det ytterst kritiskt för flera sågverk. Ett sågverk fattade beslut om nedläggning i måndags. Så det finns mycket att göra. Men Sven Eric Lorentzon, ni skriver i er motion och i er reservation att skogsvårdslagen har lett till minskad aktivitet. Då vill jag att ni ger mig ett enda exempel på detta. Sven Eric Lorentzon har tidigare kommenterat sin motion offentligt, och jag tror också att det står i motionen att de förslag man lagt fram gällande skogsvårdslagen är en frihetsfråga. I våras försökte jag få svar på frågan: Frihet, Sven Eric Lorentzon, att göra vad? Frihet för vem? Ni lovade i vårens debatt ett utförligt svar på den frågan. Sven Eric Lorentzon står bakom motionen. Det har förvånat inte bara mig utan många andra. Sven Eric Lorentzon sitter sedan ett antal år tillbaka i skogsstyrelsen. Han vet hur skogsvårdslagen har arbetats fram, han har haft otaliga möjligheter att framföra sin kritik, sina konstruktiva förslag till förenklingar osv. Jag har inte under de senaste fem åren hört ett enda förslag från Sven Eric Lorentzon. Är det inte i det sammanhanget man skulle kunna ta upp sådana frågor? Är det inte på det sättet som man konstruktivt arbetar? Jag säger som Karl Erik Olsson: Vi har heller ingenting emot förenklingar. Men det är verkligen inte mycket konkret i den vägen som ni har att komma med. Sven Eric Lorentzon vet lika bra som jag att föreskrifterna har arbetats fram i samråd med skogsbrukets företrädare, och Sven Eric Lorentzon sitter i skogsstyrelsen som en av dessa företrädare. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 6. Så över till de s.k. fjällnära skogarna och de två reservationer som finns i det ämnet. Vid det här årets första plenum uttalade riksdagen i stor enighet sin syn på hur skogsbruket bör bedrivas inom de fjällnära skogarna. Det gällde bl.a. ett bättre samråd mellan skogsbruk och rennäring, ett mera ståndortsanpassat skogsbruk, skonsamma skötselmetoder i de fjällnära områdena m.m. Riksdagsbeslutet föregicks av ett mycket ingående beredningsarbete inom utskottet och har resulterat i ett intensifierat arbete hos ansvariga myndigheter och andra berörda parter. I vårt betänkande redovisas nu det pågående arbetet, och Karl Erik Olsson har också talat om det. I sak har alltså inget nytt tillkommit som ger anledning till någon ny bedömning av sakfrågorna. Det är tvärtom glädjande att se hur man på olika håll och kanter nu arbetar i linje med de intentioner som riksdagen uttalade sig för. Utskottet har därför med anledning av vissa motioner funnit skäl att understryka, att de uttalanden som gjordes av riksdagen i början av året I reservation 1 av folkpartiet vill man ge naturvårdens och rennäringens företrädare möjligheter att lägga in sina veton mot avverkningar. Det skulle inom parentes sagt drabba i första hand många privata skogsägare. Lars Ernestam tog själv ett exempel från Vilhelmina. Det är inte ovanligt att man säger att om den här folkpartimotionen går igenom, så innebär det en dödsstöt åt inlandskommunerna. Det är folk som lever och verkar där uppe som gör sådana uttalanden. Jag tror faktiskt, Lars Ernestam, att det finns anledning för er att förklara på vilket sätt er motion inte skulle motverka avverkningar där uppe. I reservation 2 av centern föreslås inget förbud mot avverkningar men väl begränsningar. Jag har faktiskt svårt, Karl Erik Olsson, att finna någon skillnad i det avseendet mot vad utskottet tidigare uttalat sig för. Det skulle vara intressant att veta på vilket sätt det ni kallar för ett småskaligt skogsbruk avviker från vad utskottet tidigare har uttalat sig för. Det pågår som bekant ett planeringsarbete när det gäller markanvändningen i de län som har fjällnära områden inom sina gränser. Ansvaret för planeringen ligger på regionala myndigheter och resp. kommuner. Vi anser för vår del att det är den rätta vägen — att decentralisera arbetet med att få fram det faktaunderlag som sedan skall ligga till grund för kommande beslut på kommun-, länsoch riksnivå. Markanvändningsplanerna kommer att ge underlag för beslut om eventuellt säkerställande av ännu fler värdefulla naturområden. När folkpartiet nu säger att man inte kan avvakta markanvändningsplanerna innan man beslutar om särskilda åtgärder för att säkerställa flera värdefulla skogsområden i fjälltrakterna, så vill jag fråga Lars Ernestam: På vilket underlag skall de besluten fattas? När man i centerns reservation kräver en utredning om hur en naturvårdsgräns på biologiska grunder kan upprättas, så vill jag fråga Karl Erik Olsson: Vilket annat underlag än vad markanvändningsplanerna ger är det som ni vill ha? Och vem skall göra jobbet, och vem skall fatta besluten? Tycker ni att det är fel att, som nu gjorts, decentralisera arbetet med att ta fram underlaget för kommande beslut till länen och kommunerna med benäget bistånd från berörda statliga myndigheter? Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. Folkpartiets reservation nr 3 handlar om skogsvårdslagens regler om hänsyn till naturvården. Det var heller inte så länge sedan vi diskuterade den frågan i kammaren. Vi gjorde det under förra riksmötet. Även på det här området har det hänt och händer en hel del som man tycks bortse från i den folkpartistiska motion som ligger till grund för reservationen. De grundläggande bestämmelserna om naturvårdshänsyn i skogsbruket finns i skogsvårdslagen sedan 1980. Därefter har vi här i riksdagen lagstiftat om skydd för ädellövsskogen. Denna lag omfattar bl.a. vissas.k. 5:3-skogar, dvs. glesa skogar som dåligt utnyttjar markens produktionsförmåga. Skogsstyrelsen och naturvårdsverket har träffat överenskommelse om hur skogsvårdslagens hänsynsregler bör tillämpas. Skogsstyrelsens föreskrifter har helt nyligen reviderats så att det nu finns särskilda föreskrifter om naturvårdshänsyn knutna till olika paragrafer i skogsvårdslagen. Vid prövning av statligt stöd till skogsbruket skall hänsyn tas till naturvårdens intressen. Programmet för avveckling av 5:3-skogar är, som utskottet säger, omgärdat av föreskrifter som borde utgöra garanti för att naturvårdens intressen beaktas. Nej, Lars Ernestam, det är inte en skärpning av reglerna som behövs. Vad som däremot är angeläget är ökad kunskap om de förhållanden som föranleder att det tas naturvårdshänsyn. Det behövs en ökad utbildning. Och det är just detta som nu sker inom skogsvårdsorganisationen — på bred front försöker man nu sprida kunskap om naturvården i skogsbruket. Underkänner Lars Ernestam det sättet att arbeta? Vad har ni för patentlösningar som innebär att man knäpper till här i kammaren, så händer någonting ute i skogen? Det har alltid förvånat mig att det finns en sådan övertro på att beslut här i kammaren automatiskt leder till resultat. Man är ju i full färd med att sprida information och kunskap samt över huvud taget meddela undervisning kring detta. Den som inte har kunskaper tror jag inte tar särskilt stor hänsyn till naturvården i skogsbruket. Men det går åt rätt håll, och jag tror att vi har anledning att se positivt på det arbete som utförs. Jag yrkar därmed avslag på reservation 3. Reservation 4 från moderaterna gäller kemisk lövslybekämpning. En ändring av gällande spridningslag, som reservanterna vill ha, avstyrks av utskottet, som konstaterar att det nu inom skogsbruket sker en anpassning av bl.a. röjningsmetoderna till de nya förhållanden som blivit en följd av kommunernas beslut. Jag yrkar avslag på reservation 4. Reservation 5 om användning av vegetabilisk smörjolja i skogsbruket, som kommer från samtliga borgerliga partier, förefaller inte särskilt välmotiverad med hänsyn till att utskottet uttalat sig positivt för en övergång till vegetabiliska oljor av såväl arbetsmiljösom naturvårdsskäl. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 5 och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! 1979 års skogslag är i väsentliga delar så bra, Jan Fransson, att den faktiskt i den här kammaren har stått emot attackerna från bl.a. nuvarande jordbruksministern Svante Lundkvist ett flertal gånger. Det vittnar väl om styrka att principerna ligger fast. Det innebär emellertid inte att lagstiftningen, även om den är bra, inte kan förbättras, och det är vad vi vill åstadkomma. Det handlar inte om några långtgående krav på förändringar. Jan Fransson hävdar att den analys som har gjorts är dålig. Jag påstår att det finns en god, gedigen och grundläggande analys av problemet. Den analysen av verkligheten är gjord av tjänstemän i olika befattningar, även i skogsstyrelsen. Det är högskolefolk, forskare och inte minst representanter från det privata skogsbruket som jag, som Jan Fransson helt riktigt påpekade, har glädjen att få företräda i skogsstyrelsen. Jan Fransson nämnde att skötsamma skogsägare kan drabbas. Ja, det är inte länge sedan vi bl.a. i skogsstyrelsen hade ett sådant fall, och det refererades också i pressen. Därför kan det sägas vara offentligt. Där har vi ett exempel på hur en enskild skogsägare kan drabbas och vilka risker man utsätts för genom den här lagen. Vad så gäller frågan om avverkningstvånget, Jan Fransson, kommer man i slutet av 1980-talet eller i början av 1990-talet med lagens hjälp att kunna tvinga fram avverkning av skogar på fastigheter som har en stor del grov skog och äldre bestånd. Det känner Jan Fransson till. När sedan Jan Fransson talar om att sågverken har dåligt med råvara blir jag orolig. Det är inte så länge sedan det här i kammaren framfördes krav på långtgående förfogandelagar från samhället. Vi har alltså exempel på dålig användning av skogsvårdslagen. Den kan drabba enskilda skogsägare. Jag hävdar att också avverkningstvånget kommer att drabba enskilda skogsägare, i vissa fall mycket hårt. Den som har gjort en långsiktig och sund ekonomisk planering kan komma att drabbas därför att han måste ta ut sitt virkeskapital tidigare än beräknat. Det finns också skogsbrukare som inte kan eller får ta ut sitt kapital exempelvis vid investeringar. Skogsvårdslagen ger möjlighet att förbjuda dem det. När det gäller sågverkens virkesförsörjning vill jag säga att skogsvårdslagen är ingen råvarulag. Frihet för vem? Ja, inte skall det vara frihet för samhället att ta privatskogen, det vill jag säga. Vad beträffar min plats i skogsstyrelsen kan jag nämna som ett exempel att jag har drivit frågan om förenkling och förbilligande av den översiktliga skogsinventeringen.

Fru talman! Enligt folkpartiet skall det inte få göras några avverkningar som strider mot naturvårdens och rennäringens intressen, säger Jan Fransson, och då är det klart att folk blir oroade. Nu har vi inte sagt på det viset, Jan Fransson. Vi har sagt att avverkning inte får ske i avvaktan på en säkerställandeplan, och det står vi fast vid. Vi menar att om det inte görs upp en säkerställandeptan för berörda områden, kommer oron att vara kvar, konflikterna i område efter område kommer att bestå. Då blir det som det nu har varit i Vilhelmina, där man tydligen strider dels om ett område som kyrkan eller någon allmänning äger, dels om privata markområden. Folkpartiet har också sagt att de privata markägare som drabbas skall kompenseras. Det är mycket viktigt att få det klarlagt. Sedan frågar Jan Fransson: Vad har Lars Ernestam för undermedicin som kan få det att knäppa till så att även beslut här i kammaren får effekt ute i landet? Det är väl en något defaitistisk uppfattning om riksdagens arbete. Det är klart att de beslut vi fattar här skall ha betydelse. Då vill jag säga till Jan Fransson att i fråga om skärpta regler som jag tror behövs i vissa fall — och det har hänt en del där — räcker det inte med naturvårdshänsyn. Det finns andra styrmedel som bör användas, nämligen ekonomiska sådana. Folkpartiet menar att naturvården skall prioriteras, och vi har varje år föreslagit större anslag. Vi tror också att genom att ta bort 5:3-anslagen för stora områden kan man styra det här så att naturvården tillgodoses på ett bättre sätt.

Fru talman! Jag vill gärna säga till Jan Fransson att det är värdefullt när vi kan uppnå en betydande enighet i riksdagen om beslut som rör väsentliga naturresurser och naturvärden. Självfallet står centerpartiet fortfarande bakom de beslut som fattades i våras. Men jag vill också peka på att redan vid det tillfället fanns det reservationer från vår sida på de punkter som nu innefattas i reservation 2. Jan Fransson frågade vad det egentligen är för skillnader, och han ansåg att majoriteten och reservanterna har samma uppfattning. Det är litet märkligt. Finns det inga skillnader, borde majoriteten ha kunnat acceptera de ståndpunkter som framförs i vår motion och som vi tar upp i reservationen. Det handlar alltså om — utöver vad majoriteten säger — att satsa på ett småskaligt skogsbruk i fjällskogsområdet som är mera hänsynsfullt mot naturen. För att göra det behövs exempelvis att man överför en del av domänverkets marker till de människor som bor och har sin utkomst i området. Det leder till. ökad småskalighet, större hänsyn till naturen och också ökad sysselsättning, och det är viktigt. I frågan om naturvårdsgräns på biologiska grunder kommer man naturligtvis inte ifrån att det finns en gradskillnad i kompetensen. Jag har all respekt för decentralisering och vill gärna decentralisera så många frågor som möjligt. Men i det här sammanhanget, då det gäller mycket känsliga områden, finns det naturligtvis en skillnad i kompetensen mellan de kommunala myndigheterna och naturvårdsverket, som vi anser bör göra översynen. Resultatet efter en sådan översyn skulle ju vara att områden som ligger ovanför gränsen skulle överföras till naturvårdsfonden, för att garantera ett långsiktigt bevarande av dessa mycket känsliga områden.

Fru talman! Sven Eric Lorentzon säger att det har gjorts en analys som har lett fram till skrivningen av den här motionen. Jag måste säga att det hade varit värdefullt, om man ändå hade redovisat litet grand av den analysen i motionen, för av den finns det inget. Jag tror — liksom Karl Erik Olsson i ett tidigare inlägg var inne på — att den här moderata motionen inte är särskilt väl förankrad ute bland de vanliga skogsägarna, som är intresserade av sin skog och sköter den. Vi kan nu, fem år efter det skogspolitiska beslutet, klart konstatera att skogsägarna i vårt land har ställt upp på skogsvårdslagen och de beslut som fattades här 1979. Skogsvårdslagen riktar sig just emot dem som är försumliga, dem som inte lever upp till de minimikrav som ställs. Och även när det gäller avverkningsregeln ställs det minimikrav. Det äventyrar inte på något sätt långsiktigheten i hushållningen med våra skogstillgångar, och det vet naturligtvis Sven Eric Lorentzon. Han vet att avverkningsregeln är kopplad till ransoneringsbe stämmelserna och inte utgör den minsta risk. Jag frågade Sven Eric Lorentzon vad det är i skogsvårdslagen som har lett till minskad aktivitet i skogen, men jag fick inget svar. Jag kan bara konstatera att röjningarna i vårt land under årtionden låg på drygt 200 000 ha; i dag ligger de på över 400 000 ha. Är det ett exempel på att lagen har lett till minskad aktivitet? Tvärtom är vi på rätt väg med både röjningar och beståndsanläggningar. Sedan vill jag verkligen fråga Lars Ernestam igen, hur man skall tolka det ni säger i er reservation: ”I avvaktan på ett säkerställandeprogram bör några avverkningar inte ske om naturvårdens eller rennäringens företrädare motsätter sig dessa.” Det har blivit än mera förvirrande, och jag tror att vilhelminaborna gärna vill ha ett klarläggande från Lars Ernestam. När det gäller Karl Erik Olssons synpunkt konstaterar jag att vi är överens om att det är ett riktigt sätt att arbeta att decentralisera de här frågorna. Jag undrar ändå, om man inte får samma resultat genom att stötta markanvändningsplaneringen som genom att sätta i gång en särskild utredning om biologisk gräns. Vad är det för skillnad i underlaget som vi får fram?
Fru talman! Jan Fransson fortsätter ihärdigt att tala om säkerställandeplanen. Vi måste självfallet ha en säkerställandeplan innan vi kan avverka. Då kan det bli fråga om väntan en tid, men det som är viktigt i sammanhanget är att vi är beredda att ge ersättning. Jag vill fråga Jan Fransson om han har någon post att överföra från domänfonden till naturvårdsfonden som kan användas för markbyten. Har Jan Fransson de anslag som vi har redovisat i vårt budgetalternativ när det gäller naturvård, markinköp etc. för att klara även sådana här behov? Vi vet att även våra anslag är otillräckliga, men de är vida större än de anslag som socialdemokraterna har tagit upp. Det är givet att skall man klara det här måste man också vara beredd att stå för kostnaderna. I avvaktan på att ett sådant här säkerställandeprogram tas fram kan man få vänta ett tag, men ingen skall bli utan kompensation, vilket jag är rädd blir följden om man följer socialdemokraternas förslag.
Fru talman! Jan Fransson ville ha exempel på när skogsvårdslagen har verkat hämmande. Jag talade om skogsbrukets mångfald. Det är tack vare denna mångfald som vi har det skogsbruk och det skogtillstånd vi har. I dag kan man med hjälp av skogsvårdslagens paragrafer tala om föryngringsmetod, markberedningsmetod, plantmaterial, förbandsstorlek, röjning, gallring m.m. Detta finns i detalj beskrivet. Allt står visserligen inte i lagen men det finns med i förordningar och råd. Man har emellertid i detalj anvisat hur det skall gå till. Jag tror att vi i svenskt skogsbruk skall vara rädda för de monokulturer som börjar bli vanliga. Vi måste finna några andra möjligheter, och det måste finnas möjlighet för den enskilde att påverka sitt eget skogsbruk — vilket kanske är det bästa för framtiden.
Fru talman! Jan Fransson frågade om det blir någon egentlig skillnad om hanteringen sker kommunalt eller via naturvårdsverket. Ja, det är klart att det blir skillnad. Jag kan hålla med om att det kan ge samma underlag. Men det blir inte nödvändigtvis så. Beslutet ligger självfallet på olika nivåer. När det gäller det resultat som vi förordar är det en avsevärd skillnad. I det ena fallet är det fråga om ett överförande till naturvårdsfonden. I det andra fallet ligger området kvar i markanvändningsplanen. Jag tycker att detta är tillräckligt tydligt för att visa dessa skillnader. Jag vill också påpeka att jag tror att småskaligheten, som vi också tar upp i reservationen, är mycket viktig. Det skulle bli skillnad om man överförde en del domänverksmark till befolkningen i de aktuella områdena — både för att ge dessa människor sysselsättning och för att möjliggöra ett mot naturen mer hänsynsfullt skogsbruk än det som bedrivs för närvarande eller som är möjligt att bedriva i större skala.
Fru talman! Nu måste jag ställa en mycket rak fråga till Lars Ernestam. Har naturvårdens företrädare, rennäringens företrädare, rätt att lägga ett veto mot avverkningar om vi skulle bifalla folkpartimotionen? Svara ja eller nej. Jag sade tidigare att det i första hand är privata marker som berörs. Just i Vilhelmina finns det 95 000 hektar varav 50 000 hektar är privat mark. Det finns en del människor i Vilhelmina som anser att om riksdagen bifaller folkpartimotionen är det dödsstöten för inlandskommunerna. Det kanske ligger något i det. Sven Eric Lorentzon har inte, trots att han nu haft ytterligare repliker, klarat ut denna enkla fråga, dvs. på vilket sätt skogsvårdslagen är ett hinder för en skötsam skogsägare. Det var den frågan jag ställde. Jag frågade också vad som ligger bakom påståendet i er reservation, att skogsvårdslagens regelsystem har lett till minskad aktivitet i skogen. Jag har gett ett motsatt exempel på hur röjningen har ökat. Men Sven Eric Lorentzon har inte kunnat prestera ett enda konkret exempel på att det har lett till minskad aktivitet. Då tycker jag att vi skall kunna vara överens om att vi ändrar på föreskrifterna eller t.o.m. lagen. Till Karl Erik Olsson vill jag säga att markanvändningsplanerna syftar just till att man skall få fram ett faktaunderlag som man kan vara överens om, där alla olika intressen finns kartlagda. Vilka krav ställer man från olika håll? Med detta gemensamma underlag skall man kunna fatta beslut, eftersom, som Karl Erik Olsson uttryckte det, kompetensen finns, antingen det gäller kommuner eller län, om det handlar om lokala intressen, eller naturvårdsverket. Kanske det också kan föranleda ett beslut i riksdagen. Men i botten måste man ändå ha ett underlag som utgår från hur verkligheten ser ut på resp. områden.